Herr talman! Det var skönt att höra Hans Gustafsson säga var finansministern bör befinna sig när viktiga debatter hålls här i kammaren. Det var inte så att finansministern inte var här i riksdagshuset. Han har varit här en bra stund. En kvart innan han kom hit till kammaren satt han i riksdagskaféet och drack kaffe, och det är klart att det också kan vara viktigt. Hans Gustafsson överlät åt finansministern att lägga ut texten om den ekonomiska politiken och den vändpunkt som väntas, och det kan jag förstå. Det kommer att bli besvärligt att klara ut hur den skall vara så nära förestående som han vill göra gällande. När det gäller vändpunkten undrar jag ibland om man definierar vändpunkt som att det mer eller mindre fria fallet i ekonomin något bromsas upp och att takten i försämringen rimligen måste avta när den har pågått som den har gjort. Men det är inte mitt sätt att definiera vändpunkt. Vi hade i finansutskottet en intressant hearing, där företrädare för LO och Industriförbundet egentligen var ganska överens om basdata för den ekonomiska utvecklingen. Men de gjorde olika tolkningar. LO sade att gamla samband håller, medan Industriförbundet ansåg att vi är i en ny situation och pekade just på det man sedan har återkommit till och påvisat, nämligen att industrikapaciteten faller med produktionen och att det pågår en utflyttning av verksamhet. Man kom då till den slutsatsen, att när den internationella efterfrågan piggnar till kommer visserligen svenska företag att kunna tillgodogöra sig den, men de kommer att göra det från sina internationella enheter och inte från de inhemska. Det kommer i sin tur att leda till en ökad arbetslöshet i Sverige och en försiktighet med konsumtion som återverkar också på hemmamarknadsindustrin. Detta är för mig en analys och beskrivning som stämmer väl med de fakta som föreligger och som vederlägger talet om att vi står inför en vändpunkt och t.o.m., som finansministern har sagt, skulle vara bland de första att ta oss ur nedgången. När Hans Gustafsson åberopar Volvos nya bil som exempel på att allting nu blir bra igen, vill jag påminna om att den kommer att sättas samman i fabriken i Gent. Det är inget fel i det, och det är förmodligen väl motiverat utifrån affärsmässig synpunkt, men det ger också ett vittnesbörd om våra problem. Det är för mig alldeles obegripligt att regeringen tycks tro att utvecklingen i Sverige kan vända uppåt och att Sverige kan stärka sin konkurrenskraft utan beslut om skattesänkningar. Det kommer inte att gå, och det är därför som vår reservation och vårt program är den enda vägen. Inför valet talar regeringen bara om en omfördelning av momsen. Med hänsyn till skattekonkurrensen gentemot omvärlden är det kanske den åtgärd som är minst angelägen. Den påverkar inte detta. Men vad tänker ni göra för att hindra att handeln med sällanköpsvaror flyttar ut och göra åt den pågående utströmningen av placeringskapitalet? Hur skall ni klara försvaret av kronan utan att minska den höga merkostnad som våra löneskatter utgör?

Herr talman! Jag förstod av Hans Gustafssons inlägg att han är en stark motståndare -- det är inte bara så att han inte riktigt tror på, utan han är en aktiv motståndare -- till tanken att konkurrens skulle ha någon som helst effekt när det gäller en förbättrad effektivitet. Det är en oerhört beklämmande slutsats av den ekonomiska debatt som vi fört vid flera tillfällen i finansutskottet. Hans Gustafsson misstror uppenbarligen i hög grad speciellt de människor som arbetar med vård, omsorg och utbildning, och det är ett mycket stort antal kvinnor. Han tror inte att de har någonting att komma med i fråga om förbättringar av arbetsorganisation, förbättringar i sättet att utföra arbetsuppgifter eller att finna på nya och bättre lösningar. Det var väl i och för sig ett intressant besked, men det var synnerligen dystert för dem som är berörda. Hans Gustafsson anser sig nu ha upptäckt, att om man mäter på något annat sätt än det vanliga, sackar Sverige inte efter särskilt mycket. Det finns mättekniker som visar att det t.o.m. går ganska bra. Denna diskussion är egentligen ganska ointressant. Vad den visar är att om man mäter på litet olika sätt får man olika resultat, t.ex. för den faktiska ekonomiska utvecklingen i Sverige under 80-talet. Men man glömmer enligt min mening bort den helt dominerande faktorn i detta, nämligen att 80-talets ekonomiska utveckling är präglad av växelkursförändringar. En jättestor devalvering var så att säga hela inledningen till tredje vägens politik. Vad som än händer härefter är det alldeles självklart att vi aldrig kommer att kunna upprepa den varianten. Även om 80-talet med någon snillrik mätningsmetod från LO skulle ha visat sig vara ovanligt framgångsrikt i Sverige, kan vi ändå icke göra om det, eftersom det bygger på en stor devalvering. Det hjälper inte ett dugg att säga att allt har gått så bra att vi kan fortsätta på samma sätt, för förutsättningarna är helt annorlunda under 90 talet. Vi kan inte använda växelkursförändringar, utan vi måste ha intern anpassning. Och då kvarstår frågan: Vad skall vi då göra? Där tycks regeringen inte ha någonting att komma med, och det tycker jag är besvärande. I frågan om vändpunkter och annat måste jag ändå tillåta mig att säga att jag tycker inte att riksdagen är något slags prognosinstitut. Jag tycker inte att den ekonomiska debatten främjas av att man diskuterar vem som kan gissa mest rätt på tiondelarna för nästa kvartal och så. Jag skulle önska att Allan Larsson i sitt inlägg talade om litet grand hur regeringen, om den får chansen, tänker sig att förebygga att vi efter något år eller två hamnar i en överhettningssituation och är tillbaka i ett läge med stigande inflation, stigande underskott och fortsatt hög arbetslöshet. Hur har regeringen tänkt undvika detta?

Herr talman! Hans Gustafsson sade att det har hänt väldigt mycket och att det är väldigt mycket som är bra, och det är väl riktigt. Men det finns också väldigt mycket bekymmer, tycker jag, inför framtiden. Svensk industri ligger inte i främsta ledet när det gäller högteknologi och elektronik. Vi vet inte säkert vad den största exportindustrin har för framtid -- jag tänker då på skogen. Med ett svalt intresse för att rusta upp vägar och sköta den lokala strukturen kommer svensk skogsindustri att fortsätta att ha ganska stora bekymmer. Småföretagen pinas fortfarande hårt under onödig byråkrati. Det finns mycket att komma till rätta med när det gäller småföretagen. Och man frågar sig naturligtvis: Hur är det för ungdomarna i Sverige och hur ser framtiden ut för dem? Vi har ju nu en väldigt hög arbetslöshet bland ungdomarna. Man kan väl säga att situationen på ungdomssidan är katastrofal. Det är oerhört oroväckande, tycker jag, att ungdomar som kommer ut från sin studentexamen inte erbjuds jobb. De flesta ungdomar möts på arbetsförmedlingarna med frågor om de har ringt på de lediga jobb som finns i tidningen. De flesta ungdomar som har försökt det kan konstatera att nästan alla av de jobben redan är tillsatta. Vi har ett system att möta ungdomar som är djupt otillfredsställande. I Kiruna är över 10 % av ungdomarna arbetslösa. Ett stort antal kommuner har mer än 7 % ungdomsarbetslöshet. I ett par fall har hela län 5 % ungdomsarbetslöshet. I mitt eget län, Gävleborg, är nära 5 % av ungdomarna arbetslösa, i vissa kommuner upp till 10 %. Även i Stockholm finns en ungdomsarbetslöshet, men den utgör endast knappt 2%. Detta är ju en stor skandal. Först ger vi ungdomar en bra gymnasieutbildning, sedan kommer inte alla in på högskoleutbildning, och många får inga arbeten alls. Jag tycker att det står utom allt tvivel, Hans Gustafsson, att på den här punkten bär den socialdemokratiska politiken ett stort ansvar. Tyvärr måste jag konstatera att med socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik går en stor del av de ungdomar som nu kommer ut från studenten rakt in i arbetslöshet. Det kan inte vara en bra politik för 90-talet.

Herr talman! Till min glädje har jag i dag hittat en duva bland alla hökarna i det socialdemokratiska finansboet. Hans Gustafssons uttalande om kommunerna är en vändpunkt som jag hälsar med stor tillfredsställelse. Ett av de viktigaste områdena att värna om är ju att kommunerna kan upprätthålla sin del av den generella välfärdspolitiken. Jag står nog fast vid att jag hade önskat se Hans Gustafsson som ordförande i kommunalekonomiska kommittén, kanske med egenhändigt skrivna direktiv. Jag ställde tidigare en fråga till socialdemokraterna om fördelningspolitik. Jämte arbete åt alla är ju det någonting oerhört viktigt. Det har länge sagts att vi har inga klasser -- men klassklyftor har vi! Allting visar på att klassklyftorna har ökat under 80-talet. Socialdemokratin tänker sig nu EG-anslutning och harmonisering med det internationella kapitalet på nästan alla fronter. Räcker det då med tillväxt i den takt som man tänker sig och stabiliseringsavtal? Den framtidsvision jag kan se är att de lågavlönade sitter fast en tid, medan de högavlönade tar för sig. Det ges ökat utrymme för lönespridning på marknaden. I fråga om skattepolitiken är väl loppet också kört, vad jag förstår. Det finns inte mycket av utjämning i det system som man har tänkt sig. Progressiviteten har man tagit bort nästan helt, och omfördelningseffekterna är ganska små. Hur skall man klara det här framöver, Hans Gustafsson? Är socialdemokratin inställd på att föra fördelningspolitik även framdeles? Det har ju en väldig betydelse framöver. Tänk, om högeralliansen skulle få majoritet i Sveriges riksdag, så att högeralliansen har hand om makten både i näringslivet och i politiken! Kommer då socialdemokratin att vända på den politik den för nu eller begränsa den? Eller kommer socialdemokraterna gå till offensiv? Vi kan väl ändå inte gör det som Hans Gustafsson tyckte var så förfärligt i OECD-länderna, med oerhört stora klyftor som följd, med utslagning och människor ställda utanför arbetsmarknaden. Det är ju följden av klyftorna. Ekonomiska klyftor föder utslagning, människor ställs utanför. Det är den enorma risken som vi ser framför oss. Då frågar man sig: Var står då socialdemokratin? Vad kommer den att göra? Hittills, konstaterar jag, har det inte gjorts mycket.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Lars Tobisson och Anne Wibble för de vänliga välkomstorden. De värmde. Jag vill, herr talman, bara upplysa om att jag i går besökte Bonn som ett led i regeringens Europapolitik för att träffa mina kolleger finansminister Waigel och ekonomiminister Möllemann för mycket intensiva och viktiga diskussioner. Jag har följt upp detta i dag på morgonen bl.a. med överläggningar med utrikesministern om de initiativ som Sverige och den svenska regeringen kommer att ta som en följd av dessa kontakter. Det som allt mer framstår som den dominerande frågan för de västtyska europeiska länderna är vad som händer i Sovjetunionen. Det finns från den tyska regeringens sida ett stort intresse att ta del av våra bedömningar och med oss diskutera de initiativ som kan komma att tas. Jag har, herr talman, ägnat tid åt denna viktiga fråga. Jag ber om ursäkt Lars Tobisson och Anne Wibble, att jag inte kunde behaga er på det sätt som ni önskar. Jag har dock inte gått miste om de vänliga resensioner av regeringens ekonomiska politik som Lars Tobisson och Anne Wibble ägnat sig åt. Jag har inte heller hållit mig borta från den debatt som var planerad för denna dag. Jag uppfattar talarordningen så att utskottsrepresentanterna skulle ha sin debattrunda först. Jag föreställer mig att ni inte skulle vilja att finansministern lägger sig i den uppgjorda talarordningen. Jag har följt de regler och den ordning som varit angivna. Jag har överseende med snubborna från Lars Tobisson och Herr talman! Jag vill föra in ett nytt perspektiv i denna den sista debatten om ekonomisk politik under denna mandatperiod. Jag ska tala om den ekonomiska politiken -- efter vändpunkten. Oppositionen har stirrat stint i backspegeln och sökt efter varje tecken som kan styrka tesen att det kommer att bli en oändligt lång och djup nedgång. Detta har hindrat er från att se i vindrutan och se den väg vi befinner oss på och de möjligheter som den vägen erbjuder. Lyssna noga på följande citat: ''Svensk ekonomi befinner sig just nu i ett utmärkt läge med låga inflationsförväntningar, fullt förtroende för kronan och en vändning uppåt för världskonjunkturen runt hörnet... Frågan är väl om utsikterna att rätta till balansproblemen varit bättre någon gång sedan början av 1970-talet.'' Slut på citatet. Det fanns att läsa i Dagens Industri i måndags. Det har skrivits av en av tidningens ekonomiska experter, Olle Fahlén. Det är något annat än oppositionens jeremiader. Men det är inte oppsitionens kritik och politik som ska vara huvudämnet i denna debatt. Jag vill i stället beskriva hur jag ser på de kommande tre åren och vilka krav som kommer att ställas på den ekonomiska politiken under detta för Sverige viktiga skede. Låt mig börja med vändpunkten. När jag har talat om en vändpunkt för den svenska ekonomin så har jag fört en diskussion som är parallell med den diskussion som pågår i flera andra länder, t.ex. USA och Storbritannien. Samma diskussion pågår i de internationella organisationerna, t.ex. IMF, EG och OECD. Jag deltog i förra veckan i OECDs ministermöte i Paris. 1991 blir ett svagt år för världsekonomin med en halvering av tillväxttakten. Det är alla medvetna om. Men det finns en stor samstämmighet om att denna nedgång blir kort och grund, att utsikterna för en återvunnen tillväxt är goda. Enligt OECDs prognoser stannar tillväxten vid 0,3 procent första halvåret, för att sedan börja skjuta fart och komma upp till 2,4 procent under andra halvåret. 1992 kommer att bli ett mycket bättre år, med en fördubbling i tillväxttakten för världsekonomin. Sverige finns bland de länder som ligger först i nedgången, men som också kommer att vara främst i uppgången. Vi bör ha goda förutsättningar att framgångsrikt ta vara på denna uppgång. Jag vill peka på några viktiga faktorer: Vi är, för det första, på väg att klara upp våra egna kostnadsproblem. Arbetet med stabiliseringsavtalet är en stor framgång. Nu finns det avtal för mer än 85 procent av arbetsmarknaden. Det innebär att svensk industri nu kan börja återvinna konkurrenskraft gentemot utlandet. Vi är, vidare, på väg att etablera en prisstabilitet på god europeisk nivå. Vi har passerat vändpunkten för inflationen. Vi har nu kommit in i en period med mycket stabilare priser. Prognosen för konsumentprisindex för de kommande 12 månaderna pekar på att inflation stannar under 4 procent. Vi har som en följd av detta kunnat se räntorna sjunka sedan början av året. Vi har nu, när vi befinner oss på rätt väg, också kunnat genomföra en anknytning till ecun och ytterligare markerat fastheten och konsekvensen i vår valutapolitik. Vi har gjort på det sett vi angav i kompletteringspropositionen. Detta har skett i samråd mellan regeringen och riksbank. För det tredje återskapar vi tillväxten med en ny och bättre inriktning. Vi kommer att få en vändning i industriproduktion och totalproduktion under året. Nästa år ökar tillväxten i den konkurrensutsatta sektorn med 2,5 procent, medan vi håller tillbaka den inhemska sektorn på en tillväxt på en halv procent. Det innebär att vi har en ny och bättre inriktning som gör det möjligt att förbättra våra utlandsaffärer. Vi kan, för det fjärde, se att framtidstron är på väg tillbaka. De svenska hushållen är nu mer optimistiska om framtiden. Det gäller både den egna ekonomin och landets ekonomi. Det gäller inte minst förväntningarna om stabilare priser. Tilltron till Sverige har också ökat utomlands. Robert Taylor i Financial TImes konstaterade nyligen att intresset för Sverige har ökat bland utländska investerare. Regeringens ekonomiska politik och Europa-politik har övertygat den internationella opinionen om att Sverige har en stark framtid, skrev han. Många utländska banker rekommenderar nu sina kunder att investera i svenska företag. Senast var det brittiska Kleinwort Benson som gav en sådan rekommendation. Vi håller på att vinna slaget mot inflationen. Trendbrottet när det gäller kostnadsutvecklingen är alldeles klart. Trendbrottet när det gäller inflationsförväntningarna är också alldeles klart. Och trendbrottet i ränteutvecklingen är lika klart. Nu gäller det att ta vara på de möjligheter, som dessa trendbrott ger oss. I ett sprinterlopp kan man inte ligga kvar vid startlinjen och gräva allt djupare startgropar, som pessimisterna råder oss att göra. Skall man vara med bland de främsta vid målsnöret, så gäller det att komma i gång när skottet går. Det är dags att se framåt. Vi är alltså på väg att nå betydande framgångar med stabiliseringspolitiken. Dessa framgångar får inte tas till intäkt för att vi nu skall kunna börja köra med lösa tyglar. Nej, absolut inte. Det är en smal och stenig väg som vi ska vandra och det finns inte utrymme för några ystra språng. Under tiden som oppositionen stirrat i backspegeln har allt fler insett att den ekonomiska utvecklingen håller på att vända och att vi snart går in i en konjunkturuppgång. En del har redan -- som Anne Wibble antydde -- börjat oroa sig för hur vi då skall kunna undvika att hamna i en ny överhettning och nya kostnadsproblem av det slag som vi drabbades av i slutet av 80-talet. Det är en viktig debatt. Den pekar framåt, och den kan bidra till att vi i god tid kan fatta rätt beslut. Jag vill därför ge mitt bidrag till den debatten. Låt mig börja med att ange några faktorer som gör att vi nu står bättre rustade för att åstadkomma en god ekonomisk tillväxt med bevarad balans. Den första faktorn är penningpolitiken. Kjell-Olof Feldt har i sin bok -- som jag rekommenderar till allmän läsning -- en målande beskrivning av den köpfest som startade när bankerna släppte loss en ohämmad kreditgivning. Det råder ingen tvekan om att den våldsamma kreditexpansion som skedde i slutet av 80-talet är en viktig förklaring till överhettningen, inflationen och kostnadskrisen. Något motsvarande behöver vi inte riskera under den nu förestående uppgången. Bankerna har lärt sig läxan. Finansbolagen går nu igenom stålbadet. De gamla ledningarna försvinner ut i dimman. Bankinspektionen har tagit ett starkare grepp. Kraven på bankernas kapitaltäckning har skärpts. Skattesystemet har reformerats, och det gör att det inte är lika lönsamt att låna och skuldsätta sig. På 90-talet lönar det sig bättre att hushålla och spara. Det ger också en bättre grund för den ekonomiska återhämtningen. En annan avgörande faktor är finanspolitiken. Under de närmaste åren kommer den offentliga sektorns tillväxt att vara starkt begränsad. Vi har infört skattestopp för kommuner och landsting. Vi sparar i den statliga administrationen för att få resurser för mer angelägna ändamål. Vi kommer under de närmaste åren att ha en besvärlig statsfinansiell situation med stora, men tillfälliga, underskott. Det understryks med kraft av siffrorna för statens budgetsaldo. Det uppgår till ca 2 % av BNP för innevarande år och ca 1 % för det nya budgetåret. Det finns alltså inte utrymme varken för nya kostnadskrävande reformer eller för löften om skattesänkningar, allra minst ofinansierade sådana. Årets budgetunderskott kan jämföras med vad som gällde i början av 80-talet, när de borgerliga hade ansvaret. Då uppgick underskottet till ca 10 % av BNP. Man kan också jämföra med EG-länderna, som har ett budgetunderskott på i genomsnitt ca 5 % av BNP. Men inte heller detta får användas som motiv för att nu ställa ut löften om försvagningar av statsfinanserna. Det kommer inte att finnas mer pengar till reformer. Det måste bli mer reformer för de pengar som finns. Det kommer inte att finnas utrymme för några stora skattesänkningar. Alla sådana löften saknar förankring i verkligheten. Vi måste spara och gneta och driva en mycket stram finanspolitik. En tredje faktor är arbetsmarknaden. Vi kommer att ha en kärv arbetsmarknad under detta och nästa år. Den internationella nedgången och våra egna kostnadsproblem har slagit hårt. Det drabbar många människor på många orter runt om i landet. Det skapar djup oro för framtiden. OECD har i sin Sverige-rapport pekat på att Sverige tack vare vår satsning på arbetslinjen har en mycket flexibel arbetsmarknad. Vi fullföljer nu satsningen på bl.a. utbildning och rehabilitering. När det är lågkonjunktur på arbetsmarknaden skall det vara högkonjunktur i utbildningen. Vi skall i varje konjunkturläge satsa på rehabilitering framför pensionering. Vi skall bekämpa arbetslösheten i dag, och vi skall samtidigt förhindra att det i morgon uppstår inflationsdrivande flaskhalsar. På så sätt skall vi vara väl rustade när uppgången kommer. En fjärde faktor är Europa. Om tio dagar skall stats och regeringscheferna i EFTA och EG träffas för att förhoppningsvis att signera EES-avtalet. Det innebär ett genombrott för den ekonomiska integrationen i Europa. En rad hinder rivs för det ekonomiska samarbetet, och en ny stor marknad skapas. Den nya gemensamma marknaden kommer att innebära en hårdare konkurrens för svenska företag, men också större möjligheter till framgång och expansion för välskötta och förutseende företag. Det kommer att bli en kraftig stimulans till förnyelse och utveckling. Det finns således en rad faktorer som gör att Sveriges ekonomi kommer att vara i bättre skick inför en ny period av tillväxt. Det finns naturligtvis frågetecken kvar som skall rätas ut under de kommande åren. Dit hör frågan om lönebildningen. Även skeptikerna har tvingats erkänna att arbetet med stabiliseringsavtalet är en stor framgång. Det har skapats en samsyn om de ekonomiska förutsättningarna för avtalsrörelsen. Det har skapats en samsyn om den ekonomiska ramen och om fördelningsprofilen. Det har skapats en samsyn om att undvika de FUG-aroch PUG-ar och LUG-ar som under 80-talet skapade den falska känslan av att ge kompensation, men som enbart ledde till att alla fick luft i lönekuverten. Bertil Rehnberg och hans kolleger i förhandlingsgruppen är värda ett stort erkännande. De har visat att det går att komma ifrån huggsexorna. De har visat att det går att sluta avtal utan tredubbla klausuler. Även de som har varit kritiska till detta arbete borde nu stå upp och ge ett erkännande för en framgångsrik insats för konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd. Men kritikerna har nu övergått från att underkänna försöket till att spana efter ett misslyckande bortom framgången. Vad händer om två år, när avtalsperioden löper ut i april 1993? Det har man undrat och lagt pannan i djupa veck. Det är mycket förutseende att nu, innan vi ännu är helt klara med årets avtalsrörelse, diskutera den avtalsrörelse som skall starta nästa höst. Det kommer att bli många tillfällen att diskutera den frågan. Jag vill för dagen bara göra ett par reflexioner. Jag är övertygad om att vi är på väg att skapa nya och bättre spelregler mellan statsmakterna och arbetsmarknadens parter. Regeringen och riksdagen har markerat sitt ansvar för den ekonomiska politiken. Vi har angett ramarna för löneförhandlingarna -- det finns inte längre några fria dragningsrätter. Vi skall ange ramarna också i framtiden. Om vi skall få respekt för detta måste vi själva leva efter det -- stabiliseringsavtalet måste gälla till punkt och pricka också för oss. Trappan måste städas från översta trappsteget. Den uppslutning som regeringen fått från centern och socialdemokraterna här i riksdagen i den här frågan har varit av avgörande betydelse. Det har gett stadga åt förhandlingsarbetet; det har varit ett starkt stöd åt alla goda krafter som nu vill växla om från inflationslöner till reallöner. Jag är också övertygad om att arbetsmarknadens parter nu kommer att ta vara på den här tiden och konstruktivt utforma en hållfast lönepolitik. Det behövs organisationer som kan ta ett samlat ansvar. Det behövs ledningar som kan klara den svåra avvägningen mellan motstående intressen. Jag är övertygad om att det som nu har hänt har stärkt de krafter som vill skapa ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Att få till stånd avtal som stärker konkurrenskraften och samtidigt ger goda reallöner -- det är ett nödvändigt villkor för en varaktig tillväxt, men det är inte tillräckligt. Det krävs insatser över ett brett fält. Det krävs politiska insatser, men framför allt insatser ute i arbetslivet. Det bör nu vara möjligt att få till stånd en snabbare tillväxt än den som vi hade under 80-talet. Vi har på det politiska planet vidtagit en rad åtgärder. Skattesystemet har reformerats. Jordbruket avregleras, liksom finansmarknaderna. Konkurrensen främjas genom ny lagstiftning. Vi bantar den statliga förvaltningen, och vi decentraliserar beslutsfattandet. Vi satsar på en modernisering av infrastrukturen. Men det som är helt avgörande för tillväxten är vad som sker ute på företagen och förvaltningarna. Det är där resurserna skapas, och det är där initiativen som ger ökad produktivitet skall tas. Det är nu nödvändigt att göra produktiviteten till en i bästa mening allmän angelägenhet. Här finns en intressant koppling mellan två tendenser i tiden. Det är mellan den ekonomiska politikens mål om en snabbare tillväxt och de fackliga strävandena att skapa ''det goda arbetet''. Det handlar om förändringar i arbetets organisation som bygger på de anställdas intresse av att utveckla sina arbeten och sig själva. Det handlar om kompetenshöjning -- om en stor satsning på att höja, fördjupa och bredda 90-talets yrkeskunnande. Det är just detta vi nu siktar in oss på när arbetsmarknadspolitiken nu får en ännu mer ambitiös uppläggning. Det handlar också om att skapa ett gott klimat för samarbete mellan ledning och de anställdas representanter och en samsyn om produktivitet som grunden både för verksamheten och för goda reallöner. Det är detta som kommer att vara en huvuduppgift för den ekonomiska politiken -- efter vändpunkten. Skall tillväxten bli stabil och bestående måste den förenas med en rättvis fördelning. Det gäller att i varje läge skapa balans mellan individens behov av trygghet och produktionens krav på flexibilitet, balans mellan politik och marknad. Den politik som högeralliansen lagt fram innebär ett allvarligt hot mot både rättvisan och tillväxten. Inom högern pågår en formlig tävlan om vem som kan lova ut de största och snabbaste skattesänkningarna. Ena veckan lovar högeralliansen bort 30 miljarder i skattesänkningar, nästa vecka lovar ni bort 80--90 miljarder kronor i skattesänkningar. Så snart Industriförbundet kräver att skatterna skall sänkas med drygt 100 miljarder och galosch-högern dubblar till uppemot 200 miljarder kronor måste ni störta ut och bjuda över er själva. Ian Wachtmeister kan stoltsera som svansen som styr högeralliansen. Alternativen är nu tydligare än någonsin. Vi står inför ett val mellan stora skattesänkningar eller att hävda en välfärd som omfattar alla men ger mest åt dem som bäst behöver. Det gäller på område efter område: inom barnomsorg, skola, sjukvård, äldreomsorg och rehabilitering. Välfärdssamhället har alljämt många brister. I ett kärvt statsfinansiellt läge är det inte möjligt att lova nya reformer, som kräver ökade skatter. Det går inte heller att utlova stora skattesänkningar utan att det kommer att gå ut över viktiga delar av välfärden. Det är tryggheten och rättvisar som kommer i kläm med en sådan politik. Finns det några hot mot den period av förnyad tillväxt och framsteg som vi alla vill se? Ja, självfallet finns det risker. Den internationella bilden rymmer många risker, och även om den nu präglas av en viss stabilitet kan bilden snabbt förändras. På det inhemska planet hotas framstegen av det politiska kaos som skulle uppstå om det blev en borgerlig majoritet av Sifo-modell här i riksdagen. Det skulle bli ett parlamentariskt kaos. Det skulle också snabbt leda till allvarliga ekonomiska problem, när alla löftena om sänkta skatter och ökade utgifter skall genomföras. Allt fler ekonomiska experter pekar nu på risken av en sådan omläggning av den ekonomiska politiken. I radions Ekonomiska klubben sade bankekonomen Olle Djerf att den stora faran för den ekonomiska utvecklingen är vallöften om stora skattesänkningar som inte kan finansieras. Hans kollega Sören Andesson sade att om den politik som nu bedrivs får ligga fast kommer inflationen och räntorna att sjunka. Farorna ligger i att man lägger om politiken. Herr talman! Jag vill därför avsluta med tre frågor riktade till oppositionens företrädare, framför allt till högeralliansens företrädare. Moderaterna har sagt att arbetslösheten i år skulle bli 5 %, att räntorna skulle förbli höga och att inflationen skulle bli 12--13 %. Vi vet nu att arbetslösheten kommer att stanna under 3 % som genomsnitt i år. Vi vet att räntorna har sjunkit ordentligt sedan årsskiftet. Vi vet att inflationen under de kommande tolv månaderna stannar under På vilket sätt skall ni ändra er politik nu när ni ser att verkligheten är en annan än den som ni målat upp? Den andra frågan gäller era löften om att både sänka skatterna och höja anslagen till många olika ändamål. Ni har från de borgerliga partiernas sida lagt fram förslag på nya utgifter på sammanlagt över 15 miljarder kronor. Ni har lagt fram förslag om skattesänkningar, som innebär en försvagning av statsfinanserna med ytterligare 37 miljarder kronor. Vilka löften är det som gäller? Är det löftena om ökade anslag eller löftena om sänkta skatter? Eller tror ni att man kan finansiera ökade utgifter med sänkta inkomster? Den tredje frågan gäller det förslag till systemskifte för Sverige som högeralliansen har presenterat. Jag kan inte finna ett enda förslag som inte redan har genomförts i Storbritannien under Margaret Thatchers tid. Vi vet vad som händer där. Kan ni förklara hur den politik som gav upphov till arbetslöshet och växande klassklyftor i Storbritannien under 80-talet skall ge arbete och rättvisa i Sverige på 90-talet?

Herr talman! Som skäl för sin sena ankomst hit i dag angav finansministern att han var i Tyskland i går. Själv stod jag i denna talarstol till strax före klockan två i natt, men jag hann ändå hit i tid. Vid den tidpunkten, strax före vår debatt om statliga betalningar, förekom en debatt om högskolan. Då var minister Bengt Göransson närvarande, utan att vara uppsatt på talarlistan eller att gå in i debatten. Jag tror inte att det uppfattades som påträngande på något sätt. Jag tror att det uppfattas som en artighet att man när viktiga frågor behandlas i kammaren befinner sig här, och jag tycker nog att finansministern skall tänka över det. Det fanns i finansministerns anförande ingenting om politiska åtgärder som är nödvändiga för att råda bot på den djupaste avmattning som Sverige har haft på mycket länge. Man fick en känsla av att allt löser sig av sig själv och att det enda hotet är att det blir en borgerlig majoritet i riksdagen efter valet -- då skulle det gå åt skogen. Detta är faktiskt inte någon särskilt trovärdig beskrivning, och jag tror inte att någon ekonom av facket verkligen ställer upp på att detta skulle vara läget just nu. Jag såg i televisionen en kväll med förvåning finansministern säga att Sverige enligt tidningen The Economist skulle bli främst ut ur den här nedgången. Det är mycket konstigt, eftersom man i samma tidning varje månad har publicerat en rangordning av viktiga länder när det gäller de ekonomiska utsikterna för 1991 och även för 1992. Rangordningen avser tillväxt, inflation och bytesbalans. Sverige har sedan i somras varit parkerat på trettonde och sista plats i detta avseende. Detta är inte något tecken på att man på tidningen anser att det skall gå uppåt. Om inte finansministern läser The Economist ända fram till slutet kunde han ha sett detta i den moderatliberala motionen. Finansministern menar att stabiliseringsavtalet löser allt. Jag har sagt det förr, och jag upprepar det: Som gammal förhandlare vet jag att det går att fästa alltför stort avseende vid avtal. Det påminner mig om när finansminister Feldt för några år sedan hade påbjudit att inga avtal fick överstiga 4 %. Det var mycket lätt för parterna att komma överens om avtal som uppgick till just 4 %, men därutöver, i den praktiska utvecklingen, steg lönerna med 8--10 %. Det är vad som händer på marknaden som betyder något. På samma sätt är det väldigt lätt att definiera bort inflationen genom att ställa upp en optimistisk prognos och sedan räkna tolv månader framåt. Då kan man komma ned till låga tal. Men den aktuella inflationssiffran såsom den mäts på årsbasis -- och den har bekräftats i dag i siffran för maj -- är fortfarande över 10 %. Jag fick inte Hans Gustafsson att medge oro för investeringsflykten. Jag citerade tidigare -- jag tror att Allan Larsson hade hunnit hit då -- vad Lars Ramqvist på Ericsson har sagt. Kan Allan Larsson förklara för mig hur man skall kunna få hejd på den pågående utvecklingen utan att göra det som Allan Larsson så ivrigt bekämpar, nämligen att sänka skattetrycket, att få ned de höga skatterna i Sverige?

Herr talman! Finansministern uppehöll sig som alltid vid den optimistiska bilden. Det är kanske naturligt att en finansminister gör så. Om han hade varit här och lyssnat skulle han ha noterat att även jag i mitt anförande sade många vänliga saker om en hel del av de beslut som har fattats under det senaste året. Efter det att man avfärdade den tredje vägens politik har man faktiskt ändrat på en hel del ting och fattat beslut om en viktig skattereform, om EG-ansökan, om energipolitiken, om förändringar i sjukförsäkringen och annat. Jag tror alltså inte att vi behöver tvista på den punkten. Men problemet är vad man skall göra sedan. Det har ju skett väsentliga förbättringar och förändringar även i omvärlden. Det är förhållandet till omvärlden som är avgörande för svensk industris förmåga att konkurrera. Man kan inte jämföra läget i Sverige nu med läget i Sverige för tio år sedan. Vad det handlar om är att jämföra svensk industris möjligheter nu med utländsk industris möjligheter nu. Det är den jämförelsen som Allan Larsson glömmer bort. Det handlar alltså om vad man skall göra i fortsättningen för att få stopp på en del negativa processer, som fortsätter att vara negativa, framför allt investeringsflykten och bristen på utvecklingskraft hos mindre och medelstora företag i Sverige i dag. Dessa hämmas nämligen starkt av många besvärande regler, som alla är restposter av gammal traditionell socialdemokratisk politik. Jag vill därför gärna att Allan Larsson ändå kommenterar en av de frågor jag ställde i mitt anförande: Är Allan Larsson en av de, förmodligen utomordentligt sällsynta individer i Sverige som på fullt allvar anser att Sveriges ekonomiska problem automatiskt går över när utlandskonjunkturen vänder? Är det bara konjunkturproblem som Allan Larsson anser att vi har? Finns det inga strukturproblem? Om det finns strukturproblem också, vilket alla seriösa debattörer i svensk ekonomisk debatt anser, har Allan Larsson ett problem, och han har ännu icke besvarat hur det skall föras. Allan Larsson försökte göra sig litet lustig genom att tala om tävlingar i skattesänkning. Han förklarade att detta inte var någonting för socialdemokraterna. Det är beklämmande om man ser skattepolitiken som någon slags tävlan om att vara mest populär. Jag inser att det är detta synsätt som ligger bakom socialdemokraternas beslut om matmomsen. Men jag beklagar Allan Larsson, som skall försöka driva någon slags enhetlig linje i ett parti som resonerar med utgångspunkt från populariteten som enda princip. För oss liberaler är skattepolitik faktiskt betydligt viktigare än så. Jag tror att Allan Larsson skulle ha glädje av att försöka hålla sig till några slags principer om någonting här i verkligheten.
Herr talman! Vi har hört finansministern berätta för oss hur det kapitalistiska Sverige hävdar sig i den internationella kapitalistiska konkurrensen. Nu är de internationella krafterna helt övertygade om att det går bra i Sverige. Då inställer sig utifrån ett arbetarrörelseperspektiv frågan: Vad är det som har övertygat? Är det en bra arbetsorganisation, en rättvis fördelning av lönerna, en hög produktivitet och ett högt deltagande av arbetande i arbetslivet? Icke! I direkt anslutning till EG har vi fått en sämre sjukförsäkring, återhållsamma löneavtal framför allt för de lågavlönade, en skatteomläggning som gynnar de högavlönade, en ny arbetslöshetspolitik framför allt ur regionalpolitisk synpunkt och ett stopp för kärnkraftsavvecklingen. Detta är bara några exempel på det som jag anar har övertygat den internationella marknaden. Jag tycker inte att detta kan vara bra för de balansproblem som jag tycker att Allan Larsson underskattar, nämligen de balansproblem som handlar om de ekonomiska klyftorna i samhället. Hur skall vi kunna få en hög produktivitet om vi har en stor lönespridning och stora klassklyftor i samhället, som började på 80 talet och som nu fortsätter med marknadens hjälp? Räcker det med de insatser som görs för de arbetslösa via AMS? Naturligtvis inte! Det behövs oerhört mycket större insatser för att hävda kompetensen i arbetslivet. Regionalpolitiken ser ut att ha drabbats av ytterligare svårigheter, inte minst på grund av de varsel som sker inom industrin, något som kan ha stor regionalpolitisk betydelse. Detta borde vara oerhört centrala problem för regeringen att ta tag i. Jag instämmer i att det skall vara reallöner. Man skryter med att man nu har tagit bort alla FUG-ar, PUG-ar och LUG-ar. Den som varit verksam inom industrin vet att just förtjänstutvecklingsgarantin kanske var den lågavlönades enda chans att få någon löneökning. Men de rikens, och välavlönades förtjänstutvecklingsgaranti har alltid varit som en kork och varit den verkliga drivkraften till inflationen. Det har inte varit de lågavlönade, som arbetar på fast timlön och som skulle behöva förtjänstutvecklingsgarantin för att, såsom de arbetskamrater som går på ackord, få del av produktivitetsutvecklingen i industrin. Den förtjänstutvecklingsgarantin måste vi ha kvar. Klyftorna ökar med de avtal vi har i dag. Däremot skall vi städa på det översta trappsteget. Då blir inte verkställande direktörer och andra högavlönade med. Min fråga är: Kommer städpatrullen att finnas efter 1991 och 1992 både för riksdagsmän och statsråd? I annat fall kanske FUG-en kommer in igen.
Herr talman! Det är kanske naturligt att finansministern pratar mest om pengar, men det är inte alltid som det räcker. Det är alldeles utmärkt att vi har fått den här återhållsamheten på lönesidan, så att vi kan minska inflationen. Det är också alldeles utmärkt att vi fått ett ökat sparande. Det innebär att vi kan minska det privata konsumtionsutrymmet, något som också minskar det materiella slöseriet. Detta kan faktiskt leda till att vi kan få en omfördelning av produktionen till export och bort från inhemsk konsumtion. Det måste ju vara väldigt bra för vår bytesbalans. Finansministern glömmer gärna bort de andra delarna av våra problem, nämligen att vi också har ekologiska problem. Vi har ständigt framfört behovet av att minska den materiella förbrukningen, bl.a. genom att minska behovet av fossila bränslen och mycket annat. Det kan ske genom olika åtgärder, bl.a. genom en effektivare energianvändning. Det leder till att vi får en minskad import och därmed återigen en förbättrad bytesbalans. Men den typen av frågor tar finansministern inte gärna upp. Jag kan inte förstå det, eftersom bytesbalansfrågorna ändå borde vara av stort intresse för en finansminister. Vi har sagt att vi vill höja energiskatter och annat och kompensera detta med en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Det har många positiva verkningar när det gäller sysselsättningen runt om i landet. Det är intressant att notera att finansministern inte tar upp dessa frågor. Det är underligt att finansministern inte tar upp hela vår dubbla problematik, nämligen såväl de ekonomiska som de ekologiska problemen, eftersom dessa faktiskt långsiktigt hör ihop. Jag tycker att det måste vara en av en finansministers uppgifter att inte bara diskutera de omedelbara och mycket näraliggande problemen. Vi måste ha en långsiktig vy över vad vi kan tänka oss att åstadkomma i framtiden. De ekonomiska och ekologiska problemen hör intimt samman. Man kan inte långsiktigt klara sin ekonomi om man inte bryr sig om skeendet i den ekologiska omgivningen. Jag är medveten om att jag kanske är litet tjatig på den här punkten, men jag tror faktiskt att vi här har en av de allra viktigaste framtidsfrågorna, och det är därför jag är litet envis. Det skulle vara intressant om finansministern på något sätt kunde beröra den här problematiken samtidigt som han talar om behovet av att vi skall vara återhållsamma med våra löner, att vi skall spara osv. för att på olika sätt minska vår materiella konsumtion och samtidigt komma till rätta med våra budgetproblem och våra bytesbalansproblem och därmed också börja att komma till rätta med de ekologiska problemen.

Herr talman! Finansministern har letat efter ljuspunkter i dimman, och varje ljuspunkt han funnit har han sett som en vändpunkt. Jag måste erkänna att jag tycker att det är en mycket optimistisk person som i varje ljuspunkt ser någon slags vändpunkt. Jag tycker att det är ett ganska lättsinnigt resonemang som finansministern för. Han bortser från den verklighet som vi befinner oss i. Även om konjunkturen skulle vända, något som vi ser fram emot, är problemen inte lösta med det. Det tycker jag att det är viktigt att komma ihåg. Flera av de artiklar finansministern skrivit under den senaste tiden har gett bilden av ett visst lättsinne -- han försöker tiga ihjäl verkligheten. Man kan inte blunda sig igenom valrörelsen genom att bara tala om några ljuspunkter långt fram som man inte vet något om. När det gäller Rehnbergavtalet tycker jag att det är bra att 85 % av marknaden är klar. Jag tror ändå att det har varit bra att man har försökt göra det man kan. Det är åtminstone bättre än att inte göra någonting alls. Däremot måste man naturligtvis inse att den dag de här avtalen släpper kan det uppstå betydande problem. När det gäller budgeten och andras lösningar tycker jag att man kanske skall vara litet försiktig. Man kan inte kritisera de andra partierna för att de försämrar och kommer med dåliga förslag till hur man skall spara pengar och i nästa mening säga att man inte finansierar för att därefter i en tredje mening lägga ihop vad de tre icke socialistiska partierna tillsammans har föreslagit. De har ändå finansierat sina alternativ var för sig. Med tanke på utfallsprognosen över nuvarande budget bör man kanske vara litet försiktig från regeringens sida med att kritisera andra partier. Finansministern är ganska säker på att arbetslöshetstalen skall stanna upp. Vi hoppas att han har rätt. Men hur säker kan man vara på att finansministern har rätt på den punkten? Det kanske bara är ett sätt att försöka skjuta problemen ifrån sig. Det kan faktiskt tolkas så. När det gäller att kritisera andra för skattesänkningar vill även socialdemokraterna nu sänka eller omfördela mervärdeskatten. Studerar man Larssons egna budgetar blir man inte så imponerad över hur han har räknat på t.ex. skattereformen. Inkomstsidan har inte riktigt blivit den man har tänkt sig, för att inte tala om utgiftssidan. Man kanske skall vara försiktig när man kritiserar andra. Det är viktigt att komma ihåg att vi behandlar en reservation. Jag frågade tidigare vilka åtgärder finansministern har tänkt vidta för att komma till rätta med det bekymmersamma budgetunderskottet.

Herr talman! Låt mig börja med att säga till Carl Frick att jag personligen tycker att frågorna om samspelet mellan ekonomi och ekologi är viktiga. Jag och regeringen har markerat detta både i budgetpropositionen och kompletteringspropositionen. Vi skall ställa om vår ekonomi långsiktigt både vad det gäller produktion och konsumtion så att vi får en uthållig tillväxt. Vi skall ha ökad tillväxt och även ta ökad hänsyn till naturen och miljön. Det finns inget tvivel på den punkten. Det genomgående draget i oppositionens kommentarer är att man ännu ivrigare stirrar i backspegeln. Allt man kan hitta om det som har varit tas fram, men man säger ingenting om framtiden. Det är uppenbart att det finns en opposition som präglas av den djupaste pessimism och dysterhet inför framtiden. Hur skall man ta sig an de stora viktiga frågorna om ens tillstånd är så präglat av pessimism? Hur skall ni kunna ta er an detta om ni inte ens upptäcker vad som händer, det som ni kan läsa om och det som ni kan ta del av i uttalanden från alla håll? Vad har vi åstadkommit med den ekonomiska politiken? Vi har åstadkommit en radikal nedväxling av kostnaderna. Det är något som alla mina kolleger utomlands frågar med stort intresse om, men inte ni. Vi åstadkommer en radikal nedväxling av inflationstakten. Se på hushållens förväntningar för framtiden, som har uppmätts av SCB. Titta på de prognoser som finns om prisutvecklingen. Jag kan med stort självförtroende diskutera med mina västtyska kolleger och säga att vi kommer att ha en inflationsutveckling på god europeisk nivå. Det är ingenting att skämmas för. Jag är stolt över att vi gör det här. Vi har tagit ned räntorna. Från årsskiftet har de korta räntorna sjunkit med ungefär 3 % och de rörliga bostadsräntorna med ungefär 4 %. Det är resultat som talar. Vi har lagt en god grund för att återvinna tillväxten, och vi möter ett ökat förtroende. Percy Barnevik har sagt att nu ser mera positivt på att investera i Sverige än vad han har gjort på många år. Volvochefen har också understrukit detta, och flera andra ser en god framtid. Financial Times säger att utländska investerare ser att Sverige har en stark ekonomisk framtid. Varför kan inte ni ge ett erkännade och låta oss diskutera utifrån samma underlag om framtiden? Ni målar in er med svart färg i ett hörn. Med den inriktning vi nu har kommer vi också att få en tillväxt som har en bättre sammansättning, därför att den är starkare inriktad på utlandsmarknaden och för att vi håller tillbaka hemmamarknaden. Det är nödvändigt att göra så om vi skall kunna klara de balansproblem vi har i utrikeshandeln. Anne Wibble frågar om Allan Larsson tror att alla probblem är lösta bara det blir en konjunkturuppgång. Jag måste säga att jag tycker att det var enfaldigt. Anne Wibble är en utomordentligt intelligent, kunnig och klok person, men det var under Anne Wibbles nivå. Jag har hållit ett anförande där jag försökt ta upp några av de stora centrala frågorna som vi står inför. Det gäller hur vi skall klara stabiliseringspolitiken framöver, var vi har källan till framtida tillväxt och hur vi skall få ett samspel mellan ekonomisk politik och det arbete som utförs i företagen. Jag har pekat på samspelet mellan tillväxtpolitik och fördelningspolitik. Det är de huvudfrågor som vi står inför. Och så står Anne Wibble här och frågar på det sättet -- märkligt. Vad är alternativet till regeringens ekonomiska politik? Om SIFOs siffror står sig skall ni i höst tillsammans med Ian Wachmeister som kommer in här ''vid lunchtid'' som tungan på en våg att lägga upp politiken. Vad är det för politik? Vi har läst en gemensam reservation ifrån tre av partierna. Men, herr talman, detta är politisk vattvälling. Det kan man inte leva på. Det kan man inte styra Sverige med. Alla de viktiga frågorna har ni lagt åt sidan. Ni skulle bli en regering som inte kunde handla. Vi skulle vara totalförlamade. Det är precis detta som många fristående bedömare nu pekar på. De stora riskerna för Sverige är att vi får en regering av det här slaget. Alla viktiga frågor återstår. Vi kanske kan få ett svar här i dag innan vi lämnar riksdagen för den här sessionen och valdebatten börjar. Hur skall ni hantera kommunernas ekonomi? Skall det ske med fortsatt lagstiftning som moderaterna och folkpartiet vill, eller är det fritt fram för skattehöjningar som Björk vill? Kommer ni att sopa stabiliseringstalen åt sidan, eller kommer Björk och centern att ha ett inflytande på det området? Hur kommer det att gå med den aktiva arbetsmarknadspolitiken? Moderaterna vill rösta ned. Kommer centern att kunna stå emot på den punkten? Det är en oerhört viktig fråga. Vi har nu en arbetslöshet som har legat på 2,1--2,3 % under vintern och våren. Det kommer att bli en uppgång under sommaren enligt det säsongsmässigt normala mönstret, och det når en topp i början av september. Sedan kan det börja pressas ned igen. Det krävs en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik för att ge människor chansen att komma tillbaka och få utbildning, utveckling och rehabilitering. Hur går det med detta om det blir som SIFO nu säger? Hur kommer det att gå med familjepolitiken? Blir det folkpartiets linje eller moderaternas linje som innebär att några hundra tusen kvinnor med småbarn inte får något ekonomiskt utbyte av sitt förvärvsarbete? Med de marginaleffekter som ni lägger in undergräver ni deras möjligheter fullständigt. Hur kommer det att gå med matpriserna om det blir en sådan regering? Hur blir det med gränsskyddet? Kommer moderaterna och centern att ta kommando eller kommer folkpartiet att kunna stå upp för en konsumentlinje? Vilken utgiftspolitik skall ni bedriva? Hur mycket mer skall försvaret kosta, och hur skall ni finansiera det? Hur blir det med biståndet? Blir det folkpartiets ökning eller moderaternas nedskärning? Hur blir det med bensinskatten: centerns höjning, eller moderaternas sänkning? Så här ser det ut. Jag tog bara några exempel. Jag har en lång lista på ytterligare ett antal sådana frågor som jag skulle vilja ställa. Jag skall inte tynga med mer än detta, men ge oss nu ett bidrag på dessa områden. Ni har väl ändå diskuterat det när ni har skrivit er samman och tänkt efter vad som kan hända i höst. Inte går ni väl till valet och till en möjlig regeringsbildning utan att veta var ni befinner er på dessa områden? Låt mig avsluta med en fråga till. Det som ni talat om här som den enda avgörande frågan för den ekonomiska utvecklingen är vad ni kallar att sänka skattetrycket. Jag är också för att sänka skattetrycket, men jag vill göra det genom att åstadkomma en god ekonomisk utveckling i Sverige och samtidigt en mycket hårdhänt utgiftsprövning. Jag är inte beredd att offra viktiga välfärdsförhållanden för människorna på det skattesänkningens altare som ni har. Det är viktigt att stå upp för barnen, pensionärerna, för dem som är sjuka, för ungdomarna som skall ha en bra utbildning. Det tänker jag göra. När ni talar om att det enda som behövs är att sänka skattekvoten, borde det vara lätt för er att visa vilka fantastiska resultat ni kan få genom att peka på de länder som har en lägre skattekvot. I USA är skatternas andel bara 30 %, mot 56 i Sverige. Om skattetrycket är avgörande, varför lever då 20 miljoner fattiga under existensminimum i USA? Varför kommer produktionen där nu att visa stagnation? I Storbritannien är skatternas andel 36 %, klart lägre än i Sverige. Om det bara är skattetrycket det beror på, varför går då 2 miljoner engelsmän utan arbete och varför är inflationen ungefär lika hög som i Sverige? I Italien är skatternas andel 38 %. Om skattetrycket är det avgörande varför har Italien, näst efter Grekland, OECDs största underskott i offentliga finanser? I Finland är skattetrycket 38 %. Om det bara hänger på skattetrycket, varför har Finland nordens lägsta BNP per invånare?

Herr talman! Jag måste erkänna att finansministern är en ganska obotlig optimist. Först bekymrar han sig inte över att inflationen stiger, men sedan gläder han sig åt att han får ned den. Han bekymrar sig tydligen inte för allt vad den socialdemokratiska regeringen har ställt till med, men firar när han lyckas rätta till det som är självklart. Jag tycker det är viktigt att säga om denna reservation att den rör den ekonomiska politiken. Ingen har gjort anspråk på att det skall vara en valpolitisk plattform i vidare mening. Vi har inte haft den hanteringen. Jag instämde inte i kritiken över att finansministern inte var närvarande. Jag förstod att han hade viktiga saker att göra. Men jag börjar inse att det är synd att han inte var här. När han började klaga på centern och kommunalskattehöjningar borde han ha fått höra vad jag sade. Jag sade så här: Såväl den statliga som den kommunala konsumtionen måste hållas tillbaka. Det innebär att vi inte alls anser att kommunernas skatt skall höjas, utan vi har en mycket sträv hållning. Däremot tycker vi illa om lagstiftning. Vi tror att kommunalmän är ganska kloka personer som man kan göra upp med. När det gäller oenigheten mellan olika grupperingar, vet jag inte om Allan Larsson läste i en lista från ett socialdemokratiskt gruppmöte här i riksdagen eller vad det var. Ifrån centerns sida är vi ändå ganska nöjda med den reservation som finns. Det finns betydelsefulla delar i den. Det gäller fördelarna med regional balans, att tillväxten skall vara långsiktigt hållbar, dvs. att miljöns restriktioner skall vara uppfyllda. Vi har en ordentlig skrivning om infrastruktursatsningar med gemensamma åsikter i den frågan. Sedan kan man ha olika åsikter om vägarna, det vore konstigt annars. Vi har klart sagt att arbetslösheten inte skall användas som ett medel i den ekonomiska politiken. Jag skulle kunna fortsätta. Vi är alltså nöjda med den reservation som finns, och jag tycker att det är ett bra dokument att studera. Det är en sak som jag inte fått svar på. I stället för att bara titta på ljusglimtarna, försök ge besked själv, finansministern: Vad har finansministern, som är ansvarig för budgetunderskottet, för konkreta initiativ att ta till för att råda bot på den bekymmersamma situationen vi i dag har med ett minus på minst 25 miljarder kronor? Ge ett besked här i riksdagen. Det tycker jag finansministern är skyldig riksdagen i stället för att enbart fundera över andras åsikter.

Herr talman! Finansministern gav till slut ett svar beträffande skatterna. Han sade att han vill sänka skattetrycket genom en god ekonomisk utveckling. Där är den avgörande skillnaden. Jag hävdar, och det är också andemeningen i ''Ny start för Sverige'', att det inte går att få en god ekonomisk utveckling uan att man börjar med att sänka skatterna. Finansministern hade i slutet av sitt anförande några frågor med sifferuppgifter, som jag inte kände igen. Jag vill ändå besvara med att säga att uppgiften att arbetslösheten skulle stiga till 5 % är en uppgift jag återgivit av vad Handelsbankens och Industriförbundets ekonomer sagt skall hända nästa år. När det gäller räntan undrar jag om det går att hämta hem ett lån utifrån med 12 %, vilket vi förgripligt skulle ha angett. Men det lär, om det går, vara en följd av att man från socialdemokraternas sida godtagit vårt gamla krav att knyta kronan till ecun. Om inflationen har jag sagt 12 % som max. Jag ber om ursäkt, den blev 13 % i februari. För närvarande är det över 10 %, och enligt regeringens prognosorgan kommer den att vara drygt 9 % vid årets slut. Det är inte vi som tittar i backspegeln. Vi ser de problem Sverige har. Vi oroar oss för någonting finansministern inte har berört, nämligen den pågående investeringsflykten. Vi har ställt upp ett program för hur vi skall möta detta. Jag tror att finansministern nog kommer att få studera detta program noga på ett eller annat sätt i fortsättningen. Jag fäster mig vid att vi inte fick höra det vanliga talet om borgerlig splittring. Finansministern gjorde i alla fall ett försök att kasta ut några frågor, även om jag inte kände igen dem. Han dementerade samtidigt genom att tala om högeralliansen, i vilken han nu räknar in även centerpartiet. Får jag fråga: Var är er allians? Ni kan väl inte tro att ni kan få egen majoritet i nästa val? Vem skall ni bilda regering med? Partierna längre ut på vänsterkanten här i riksdagen? Eller hur skall ni få ihop det hela? Vad har ni för program för den kommande treårsperioden med de ekonomiska problem som finns där? Skall ni t.o.m. kanske börja riva upp de beslut ni tvingats fatta, som innebär tillgodoseende av moderata ståndpunkter, just därför att ni har ett samarbete planerat med vänstern? Det brukar vara vanligt så här års, herr talman, att man avtackar avgående utskottsordförande och andra veteraner, när vi närmar oss slutet på det sista riksmötet för mandatperioden. Jag vill i stället passa på att hälsa Allan Larsson välkommen hit till riksdagen i höst, efter valet. Det kommer att behövas en konstruktiv oppositionspolitik, om inte den av honom utlovade vändningen skall äventyras. Allan Larssons optimistiska läggning kommer säkert att bli en tillgång i t.ex. ett finansutskott med borgerlig majoritet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för finansministerns senaste inlägg. Jag lyckades med en föresats, nämligen att provocera honom att erkänna att Sverige förutom konjunkturproblemen också har allvarliga strukturella problem. Det är ett av de få klara besked som har givits i dag. Jag tror att det kommer att vara värdefullt för den fortsatta ekonomiska debatten att nu även socialdemokraterna erkänner detta. Jag tycker att Allan Larsson har åtminstone en skyldighet till som finansminister. Det har under de senaste veckorna -- det kom siffror så sent som i går -- diskuterats mycket om det svenska budgetunderskottet. Det har ställts en rad frågor, både av mig och av andra, om hur socialdemokraterna avser att hantera detta. Vi har sett siffror som visar att budgetunderskottet i stort sett har tiodubblats på de senaste fem månaderna, från 3 till 30 miljarder i underskott. Av den diskussion som har förts i finansutskottets betänkande, på debattsidor i tidningar och på annat sätt kan man utläsa att alla de besparingar som har föreslagits av andra partier, till exempel folkpartiet, moderaterna och centerpartiet, är elaka, löntagarfientliga, ett uttryck för illasinnad högerpolitik, som egentligen vill försämra för människor. Jag förstår att det inte är sådana besparingar som Allan Larsson tänker sig. Jag har också läst att skattehöjningar inte är så alldeles lyckade. Det står i finansutskottets betänkande att det skulle vara bra om man kunde sänka skatterna. Allan Larsson sade alldeles nyss att han gärna vill sänka skatterna. Det står faktiskt mycket tydligt att höjda skatter är skadliga för den ekonomiska tillväxten. Det står mycket precist i betänkandet, men jag kommer inte ihåg på vilken sida. Med anledning av detta resonemang infinner sig följande dilemma. Om besparingar är högerpolitik och höjda skatter förstör den ekonomiska tillväxten, hur tänker Allan Larsson lösa problemet med budgetunderskottet, eller tänker han bara strunta i det? Det har utkristalliserats några skiljelinjer i den här debatten. Skattepolitiken är en sådan. Det är alldeles uppenbart att Allan Larsson inte har förstått vilken betydelse detta har. Därmed inte sagt att det bara är skattepolitiken som har betydelse. Jag tror inte att någon som gör anspråk på att ha läst programmet Ny start för Sverige skulle drömma om att hävda att detta bara handlar om en ändring av skattepolitiken. Hela poängen med detta program är att det innehåller en samlad åtgärdsbeskrivning på en rad olika punkter som rör konkurrensen, ägandeförhållande, sparande, valfrihet, energi och inte minst medlemskapet i EG. Det är detta samlade åtgärdsbatteri som krävs för att få fart på Sverige. Tyvärr har Allan Larsson inte förstått det.

Herr talman! Det är mycket lätt att hålla med finansministern om farorna från höger. Det är nog ingen konst att hitta en gemensam front mot dem. Samtidigt är det pris som den svenske arbetaren, det svenska folket, har fått betala faktiskt regeringens eftergifter till höger.

Det är egentligen detta som hotar hela Sveriges ekonomi. Jag tror att hökarna på finanssidan markant underskattar att solidariteten och rättvisan i samhället faktiskt är grunden för en bra produktivitet i hela samhället, inte minst i industrin. Det vi nu ser framför oss är ökade klyftor och ökade marknadsinslag. Jag vet inte vilket inslag i politiken som Allan Larsson menar att man skall kunna använda för att genomföra den goda arbetsorganisationen. Snarare tappar de fackliga arbetsorganisationerna mark på grund av marknadskrafternas ökade styrka. Vad ställer regeringen upp med? Knappast någonting. Då ser vi åt vilket håll det lutar. Det är ett stort och avgörande problem som jag ser framför mig. Jag vill beröra problemet med arbetslösheten. Jag refererade i mitt inlägg, då Allan Larsson inte var här, till Villy Bergström, som pekat på de regionalpolitiska aspekterna av regeringens ny arbetslöshetspolitik. Han konstaterade att det inte fanns beredskapsarbeten eller jobbsökarklubbar och kom så fram till den tredje försvarslinjen för en kommun i Älvdalen, där man inte har nya arbeten. Vilka åtgärder skall regeringen, om den kan få majoritet, vidta i glesbygden, i de utsatta regionerna, i bruksorterna, där man hänsynslöst lägger ned verksamheten? Vi ser inte att några ersättningsindustrier är på gång för närvarande. Vad skall människorna arbeta med framöver? Skall de gå ut på marknaden och stämpla, eller vad är det fråga om? Det är alltså tredje försvarslinjen som man kan fråga efter. Det är just de här bristerna som avslöjas och ses ute bland de människor som egentligen skulle kunna slå tillbaka högerkrafterna. Men de ser ihåligheten i politiken, de dubbla tungorna, just sådana saker som Villy Bergström har pekat på inte bara i den här frågan, utan i fler frågor.

Herr talman! Det gladde mig att höra att finansministern inte kände någon tvekan inför det viktiga sambandet mellan ekologi och ekonomi. Men jag saknar de faktiska åtgärder som präglas av denna brist på tvekan. Vi har mycket svåra balansproblem i vår utrikeshandel. Jag hade faktiskt förväntat mig förslag om en hel rad konkreta åtgärder för att komma till rätta med dem. Vi har några områden som är mycket energitunga. Det är jordbruket och energiproduktionen inom trafikområdet, där vi faktiskt slösar med stora mängder icke förnybara resurser, som ställer till stora miljöstörningar. Jag hade förväntat mig en lång rad åtgärder, som hade kunnat bidra till att minska vårt underskott i bytesbalansen samtidigt som man kom till rätta med miljöproblemen. När man säger att man inte känner någon tvekan på den här punkten, varför tvekar regeringen att lösa den kombinerade problematiken och komma till rätta med bytesbalansproblemen samtidigt som man kommer till rätta med miljöproblemen? Jag kan inte förstå varför det på något sätt skulle kunna störa den av finansministern eftersträvade ekonomiska tillväxten om de här problemen hanterades på ett samlat och bra sätt. Jag hoppas på ett bra svar.

Herr talman! Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att det är nödvändigt att ha en fast grund för fördelningspolitiken. Det arbete vi nu bedriver för att få ner inflationen och varaktigt få bort detta problem ur vår ekonomi är den allra viktigaste delen av fördelningspolitiken, tillsammans med arbetet att upprätthålla sysselsättningen och klara den omställning som nu sker på arbetsmarknaden. Om man ser på 80-talet finner man att problemen framför allt låg i förmögenhetsfördelningen. Det hänger samman med två faktorer, inflationen och skattesystemet. Det var de som ledde till den utveckling som vi då hade. På båda dessa områden har vi vidtagit och vidtar åtgärder. Skattesystemet reformeras. Vi får bort mycket av det osunda som låg i detta system. Vi får ner inflationen och därmed kan vi också lägga grunden till en bra fördelningspolitik under 90-talet. Lars-Ove Hagberg skall kanske vara litet försiktig. Jag har nu i mina kontakter internationellt kunnat konstatera, som jag sade inledningsvis, att det är problemen i Östeuropa som kommer att dominera vår tillvaro under lång tid framöver. Det är effekterna av den politik som Lars-Ove Hagberg har stått som företrädare för här i Sverige och i den svenska riksdagen. I Östeuropa ser vi effekerna av en sådan politik. Det vi behöver ha är en politik som ger utrymme för både flexibilitet för produktionen och trygghet för individerna. Det är det som vår politik syftar till att uppnå. Anne Wibble gjorde ett stort nummer av, som hon sade, att hon nu har fått finansministern att erkänna att vi har strukturproblem. Vilken framgång! Här har jag i många sammanhang skrivit och talat om både konjunkturproblem och strukturproblem. Jag har visat på några viktiga sådana i dag och på att just lönebildningen är ett strukturproblem i vår ekonomi. Vi visar nu att vi kan hantera dessa saker, och det kommer vi att göra också i fortsättningen. Jag har också visat på att det finns viktiga strukturproblem som vi är på väg att lösa och som vi har hanterat genom olika åtgärder. Detta skall förenas också med utvecklingen i arbetslivet. Jag har i andra sammanhang talat om bytesbalansproblemet som ett allvarligt strukturproblem. Det är skälet till att vi nu försöker åstadkomma en inriktning av den ekonomiska politiken, så att tillväxten blir starkast i det område som är utlandsgenererat, och till att vi medvetet håller tillbaka tillväxten inom hemmasektorn. Det är ett sätt att åstadkomma en lösning. Vi kommer att se att det går att rätta till det hela. Om Anne Wibble inte har upptäckt att jag har talat och skrivit -- över huvud taget har jag ägnat mig mycket åt dessa saker -- om strukturproblemen i svensk ekonomi, är det på tiden att det upptäcks nu. Och om Anne Wibble vill kamma hem detta som ett erkännande, skall jag gärna bjuda på det. Men jag tycker att det är litet väl enkelt att föra diskussionen på det planet. Anne Wibble frågade vad vi gör åt budgetunderskottet. Jag kan då säga att vi under förra året fattade ett antal viktiga beslut som har effekt långsiktigt på utgiftssidan. Vi har sparat och gnetat, och vi håller igen och emot. En del förslag här i riksdagen från oppositionen skulle ha inneburit ytterligare försämringar. En del av dem har antagits. Men vi har lyckats ganska väl med att hålla stånd här. Vi har nu ett budgetunderskott om 2 % av BNP. Det lättar litet grand nästa år. Men året därefter blir ett svårt år. Sedan kan vi se att situationen förbättras i takt med tillväxten. Det är en av de frågor som vi diskuterade på OECDs ministermöte i Paris förra veckan. Alla länder står inför samma problem. I en del länder är problemet av mycket större omfattning. I Italien t.ex. har man ett budgetunderskott om 10 % av OECD enades om var att man skall ha siktet inställt på att reducera de här underskotten på medellång sikt. Men det fanns inte någon uppfattning om att man nu skulle ha en mycket kraftig åtstramning för att klara upp detta. I stället får man ha en långsiktig inriktning. Samma synsätt återfinns inom EG, där -- och det gäller då den ekonomiska unionen -- frågan om budgetdisciplinen är en viktig fråga. Sedan vill jag understryka att vår linje icke är den som ni har, nämligen att med ofinansierade skattesänkningar försöka lösa det här problemet. Därmed löses inte problemet, utan ni förvärrar och fördjupar problemet. Med den politik som ni har presenterat skulle vi få ökad uppmärksamhet vid våra internationella kontakter för att vi går fel väg. Vi skall gå i riktning mot en ökad balans i de statliga och offentliga finanserna. Jag ställde ett antal frågor. Jag fick svar på en punkt, och det var från Gunnar Björk, nämligen att det när det gäller kommunalskatten finns en bestående meningsskiljaktighet mellan centern och de andra partierna. De andra partierna vill ha fortsatt lagstiftning, vilket centern inte vill, utan man hoppas att det skall gå bra. Ja, vi har träffat en överenskommelse med Kommunförbundet och Landstingsförbundet och vill verka för att det skall gå att klara detta. Men om så skulle behövas, är jag också beredd att se till att det blir fortsatt lagstiftning. Det är ett exempel på de meningsskiljaktigheter som består. Det bestående intrycket av den här debatten är att man kan se att det i oppositionens resonemang och förslag finns en stor lättsinnighet när det gäller statsfinanserna. Här finns en lättsinnighet i fråga om att lova ut skattesänkningar av väldig omfattning. Men det finns inte någon motsvarande klarhet eller överensstämmelse när det gäller finansieringen. Därför innebär detta en mycket allvarlig risk beträffande den ekonomiska utvecklingen framöver. Vi för vår del har lagt upp en ekonomisk politik, där vi kan visa att vi har nått resultat på viktiga områden i stabiliseringspolitiken, som måste fullföljas med konsekvens. Vi skall driva en tillväxtpolitik, där vi tar vara på de goda krafterna ute i arbetslivet för att få det samspel som behövs mellan en förnyelse i arbetslivet och den ekonomiska politiken. Vidare skall vi hävda en fördelningspolitik, där människors trygghet står i centrum för vårt arbete.

Herr talman! Det finns några få blad i kompletteringspropositionen som rör utrikesutskottet. Jag tänker ta upp de frågorna. Det gäller då resurser till information om Sveriges samarbete med EG. 1990 -- dvs. att regeringen har rätt att under vissa förutsättningar lämna in en ansökan om medlemskap i EG -- beställde riksdagen pengar till ytterligare informationsinsatser för att främja en allsidig belysning av och en diskussion om Sveriges Insmuget i kompletteringspropositionen kom så regeringens besked. Civildepartementet anslår 1 EG, och fackföreningarna får 4,3 miljoner från arbetsmiljöfonden för bevakning av integrationsarbetet. Det här är småsmulor i jämförelse med vad t.ex. Industriförbundet lägger ned på helsidesannonser och på insatser för att tala om för olika grupper, exempelvis jordbrukare och småföretagare, hur viktigt det är att vi blir medlemmar i EG. Resten överlämnar regeringen till studieförbundens ordinarie verksamhet. Men härmed kan man omöjligen säga att regeringen har verkställt riksdagens beställning av ytterligare resurser till en allsidig genomlysning! Regeringen själv tänker ta från anslaget E 2, Exportfrämjande verksamhet, och fördubbla sin egen informationsinsats. Men regeringen kan inte se till att informationen blir allsidig. Det finns ju andra partier än det som regeringen tillhör, och folkrörelserna har möjligheter som en regering inte har när det gäller att fokusera också de kontroversiella frågorna. Det är naturligt att en regering inte ger raka omdömen om andra länders förhållanden som kan uppfattas som mindre artiga. Umgänget stater emellan bör ju vara diplomatiskt angenämt. Men nu måste också det som är mindre smickrande komma fram. Det är faktiskt fråga om huruvida vi skall ingå ett oupplösligt förbund med de aktuella staterna eller inte. För att demokratin skall ha chans att fungera är det nödvändigt att olika folkrörelser får möjlighet att bidra till diskussionen med synpunkter som bygger på korrekt information. Till detta behövs det pengar. Regeringen kommer inte att undersöka alternativen till ett medlemskap. Det får folkrörelserna själva göra, och detta kostar mycket pengar. Regeringens förslag är naturligtvis helt otillräckligt. I morgon kommer statsministern att lämna en deklaration i denna talarstol -- förmodligen ett utdrag ur ett hemligstämplat dokument som framförhandlats mellan socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centern och som man har kommit överens om i utrikesnämnden. Om beskedet till riksdagen blir att regeringen har fått klarsignal om att överlämna en ansökan om medlemskap, är det viktigt att betona -- det vill jag gärna understryka -- att en ansökan inte är lika med medlemskap. Att lämna in en ansökan är som att begära en offert. Vi är naturligtvis intresserade. Men inte förrän vi har sett avtalet vet vi vad ett medlemskap innebär, och först då kan vi avgöra om vi vill acceptera det och bli medlemmar eller inte. Vi måste själva ta reda på vad EG och dess målsättning är. Vad kommer EG att vara när det är dags att ta ställning till ett avtal? Just nu förhandlar EGs regeringar om att bilda en ekonomisk och politisk union, med en gemensam utrikes och säkerhetspolitik, och i förlängningen antagligen med ett eget försvar. Ingen vet ännu om de kommer att bli eniga om detta? Men det är deras uttalade målsättning. Kommer Sverige att ingå i en europeisk krigsmakt? Det talas om behovet av att sätta in insatsstyrkor för att försvara europeiska intressen i världen. Detta är ett sätt att tänka som vi lämnade i början av 1800-talet, men det är faktiskt högaktuellt i EG och kan naturligtvis inte förenas med vår neutralitetspolitik. Vi är inte neutrala bara i Sverige har fört en självständig utrikespolitik och särskilt arbetet för större rättvisa åt världens majoritet, de fattiga folken. Vi är mycket aktiva både i Europa och i världen och samarbetar med de neutrala och alliansfria u-länderna samt med s.k. likasinnade, t.ex. de övriga nordiska länderna och Holland. Vi skiljer oss ofta från t.ex. Frankrike när det gäller exempelvis atombombsprängningarna i En gemensam utrikespolitik betyder rimligen att Sverige får finna sig i vad majoriteten beslutar. Vi kommer inte längre att ha en egen röst i världen. Vill vi det? Vilka är alternativen? Det blir oerhört spännande att följa utvecklingen och mycket viktigt att undersöka alternativen. Det är väsentligt att vi alla sätter oss in i detta ordentligt. Det svenska folket, varifrån ännu så länge all offentlig makt i Sverige utgår enligt vår grundlag, kommer att få fatta det slutliga beslutet om medlemskap i en folkomröstning. Folkomröstning har varit regel i alla andra länder. Jag vill påminna om att Norge röstade nej till ett framförhandlat avtal. Massmedia utför numera en förtjänstfull bevakning av EG-frågan, och allt märkligare uppgifter kommer fram om EGs befogenheter. Skall de i Bryssel bestämma om vi får snusa eller ej i Sverige? Det är inte särskilt allmänt känt i Sverige att Sverige, Norge och Finland är rikare mätt i BNP än något EG-land. Vi har betydligt högre BNP per person än det forna Västtyskland, som ju anses vara en ''ekonomisk gigant''. Som medlem skulle Sverige därför betala en rundlig summa till EG, ca 16 miljarder kronor per år, dvs. betydligt mer än ubiståndet. Av detta kan vi genom ansökan få tillbaka en del till ändamål som EG bestämmer, och om vi ligger i ordentligt i lobbyarbetet kanske vi kan få litet mer. 8--10 miljarder kommer det emellertid att kosta oss netto enligt inofficiella beräkningar. Enligt andra uppgifter är det bara få länder inom EG som nu betalar. Storbritannien och Tyskland bl.a. betalar, men det är oklart om det är fler, eftersom det är svårt att få fram siffrorna. Men det är väldigt många som får pengar från de norra staterna. Många miljarder skulle vi skänka till EGs jordbruk så att det kan konkurrera ut vårt eget jordbruk. Jordbruket får två tredjedelar av hela EG-kassan. I EG är det tillåtet med antibiotika och hormoner i djurens foder, och djurskyddet är betydligt sämre. Åkrarna sprutas med gifter som inte är tillåtna i Sverige, och spannmålen pressas fram med mängder av konstgödsel. Skall vårt eget jordbruk ha en chans att få del av EG-subventionerna, måste vi väl återinföra de regleringar som vi just avskaffat. En stor del av EGs pengar lär myglas bort. EGs egna revisorer kritiserar EGs forskningsprogram och menar att miljarderna i stort sett varit bortkastade -- detta enligt tidningsuppgifter. Det finns de som menar att EG snart kommer att falla sönder enligt vad jag har hört från EG parlamentariker. Det finns för mycket byråkrati i EG, för mycket ord och för litet genomförande av fattade beslut. Ibland tar man sig för pannan och undrar hur i hela världen vi har kunnat gå på all propaganda om EG! De enorma utlandsinvesteringar som svenska företag gjort de senaste åren har visat sig ge sämre utdelning än den produktion man behöll i Sverige enligt Svenska Dagbladets näringslivsbilaga. Svartmålningen av vårt rika, vackra och trygga fosterland och bristen på självförtroende är verkligen egendomlig och beklaglig. Det är viktigt att vi tar reda på alternativen till EG-medlemskap. Tror ni t.ex. att kanadensarna känner sig isolerade och utanför, därför att de inte är medlemmar i Amerikas förenta stater? Norden är Europas Hur vi än väljer, medlem eller ej, skall vi naturligtvis också i framtiden ha nära och livliga förbindelser med våra grannländer också söderut, till ömsesidig glädje. Men vi kanske väljer att göra det som suveräna stater. Det borde stå klart att folkrörelserna måste få mer resurser för opinionsbildningsarbetet i EG-frågan. Det står antagligen också klart att det finns starka motiv för dem som inte vill ifrågasätta medlemskapet att hindra oss från att få dessa resurser. Det är ett prov, herr talman, på vårt lands demokratiska styrka att vi tillåter andra åsikter än de dominerande att komma fram. Finansutskottet instämmer i utirikesutskottets bedömning att det kommer att behövas ''ytterligare insatser till stöd för en allsidig Europainformation, bl.a. genom folkrörelserna''. Det är ett viktigt påpekande, som vi har anledning att bevaka. Centern och vänsterpartiet har reserverat sig för att omedelbart anslå 10 milj.kr. Herr talman! Jag yrkar bfall till reservation nr 30.

Herr talman! Med anledning av finansutskottets behandling av motion 1990/91:Fi46, som berört turistnäringen, vill vi motionärer först tacka utskottet för den positiva behandling som motionen har fått. Det finns dock ett problem kvar. Problemet är att regeringens direktiv till SIND endast berör de områden som omfattas av s.k. regionalpolitiskt stöd, vilket troligtvis medför att de förslag som SIND presenterar endast omfattar dessa områden. Av den anledningen tvingas jag yrka bifall till vår motion Fi46, eftersom inte heller reservation 22 med Anne Wibble berör hela problematiken med turistnäringen och annan industri. Reservationen tar alltså inte upp behovet av att belysa de olikheter i spelreglerna som finns mellan tillverkningsindustrin och turistnäringen, eller besöksnäringen som man oftast säger i dag. Skall man skapa en likvärdig företagsmiljö vad avser avgifter och stödformer, måste man be regeringen att återkomma med förslag som likställer kostnadsläget för turistnäringen och annan industri, liksom förhållandena mellan svensk och utländsk turism. Regeringen bör också utöka direktiven till SIND -- till det nya närings och teknikerutvecklingsverket, NUTEK, som tar över SINDs roll -- med anledning av de slutsatser som redan nu kan skönjas i det pågående sammanställningsarbetet av bokslutsresultaten hos turistföretagen, så att vissa åtgärdsförslag får omfatta hela landets turism. Sverige är ett land med unika möjligheter. Låt Sverige även i fortsättningen vara det, och låt oss forsätta utveckla turistnäringen till den kvalitetsprodukt som vi och Europa vill ha. Det gör vi genom att stödja motion Fi46. Res gärna ut i vårt sommarfagra land i sommar och kontrollera vilka kvaliteter vi redan har uppnått. Med detta önskar jag er en bra sommar. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till motion nr

Herr talman! Väljarna gav i 1988 års val ökat stöd till partier som klart markerade kraven på rättvis fördelning och god miljö. Centern har fullföljt dessa väljarnas uppdrag, d.v.s. den politik som vi begärde och fick stöd för. Vi har varit beredda att ta ansvar för den ekonomiska balansen genom att medverka till att dämpa överhettningen 1989. Det har bl.a. inneburit uppbyggnad av resurser för rehabilitering och bättre arbetsmiljö. Vi har aktivt bekämpat höjningen av mervärdeskatten, vi har målmedvetet arbetat för en rättvisare fördelning med sänkt skatt på nödvändig konsumtion; mat, boende och persontransporter. Skatteomläggningens generella och höga moms på bl.a. turismen har vi kritiserat hårt. Den slår fel och motverkar t.o.m. sitt eget syfte -- att finansiera inkomstskattesänkningarna. Den har i stället skrämt bort turisterna från Sverige, både svenskar och utlänningar. Det har drabbat turistanläggningar och restauranger, i storstad och glesbygd. Under senare delen av perioden har vi börjat få framgång för våra krav på skattesystemet. Men än återstår mycket. Därför kommer vi att fullfölja vår politik för rättvis fördelning. Därför prioriterar vi vård och omsorg. Därför kommer vi också i fortsättningen att kritisera skatteomläggningen i de delar den leder till ökat bidragsberoende och ökad rundgång i ekonomin. Många pensionärer har tvingats till socialbyrån. Kompensation har blivit nödvändig. Det är ovärdigt när vi i välfärdens Sverige tvingar pensionärer med smala ekonomiska marginaler att ''stå med mössan i hand''. Under nästa valperiod måste vi börja bygga ett system med höjd grundpension. Det är både rationellt och rättvist. Ökad valfrihet förutsätter rättvis fördelning. Det är särskilt tydligt inom barnomsorgen, där mer än en tredjedel av familjerna inte får del av samhällets barnomsorgsstöd. Därför måste en vårdnadsersättning införas, lika för alla, med början nästa valperiod. Med de ekonomiska obalanser Sverige har, måste vi få ner kostnadsutvecklingen. Vi kan inte långsiktigt leva över våra tillgångar. Därför behövs ett stabiliseringsavtal. Skatteomläggningen skulle ju leda till kostnadsnedväxling. Om det ska förverkligas, måste det ske nu. Alla måste ta sitt ansvar. Först då kan den olyckliga jakten på förmåner för den egna gruppen i förhållande till andra dämpas, kompensationskraven likaså. Det är därför det är så avgörande för lönebildningen att skattesänkningar sätts in så att inflationsspiralen vänds neråt. Sänkt skatt på nödvändig konsumtion gynnar dessutom den som har störst anledning att kräva kompensation, dvs. den som har allra smalast ekonomisk marginal. Därför är sänkt skatt på maten och boendet så avgörande. Det skapar dessutom förståelse för de skattesänkningar som krävs för att stärka Sveriges konkurrenskraft, t.ex. sänkta kapitalskatter, att ta bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Hela denna diskussion försöker det ekonomiska etablissemanget förvandla till en fråga om populism. Det är cyniskt och dessutom kontraproduktivt. Avtalsmarknaden och lönebildningen har ju tydligt visat, att den inte kunnat hålla sig inom samhällsekonomiskt ansvarsfulla ramar. Kompensationsklausulerna har grasserat. Naturligtvis förklaras detta också av protesten mot vårt höga skattetryck. Därför är det utmärkt, att vi äntligen lyckats driva fram en majoritet för sänkt matmoms. Omvändelsen från socialdemokraterna kom i elfte timmen. Därför finns inga beslut. Därför måste väljarna skapa de majoriteter som behövs för att sänkt skatt på maten ska bli verklighet, inte bara deklarationer. Sälarna hade ingen rösträtt i valet 1988, men sälarnas sak blev nationens. Väljarna gav klara besked att miljön var valets viktigaste fråga. Då ville alla partier plötsligt vara miljöpartier. Centerrörelsen välkomnade självklart att miljöfrågorna äntligen kom i fokus. I nästan trettio år hade vi fört fram kravet på god miljö, påtalat att god miljö är förutsättningen för hållbar tillväxt och utveckling, och att miljön därför inte kan hanteras som en i raden av frågor som någon sorts sektorspolitik. Ekonomin och ekologin är olika sidor av samma sak, och samma grundläggande regler skall tillämpas på båda områdena. Det gäller att rätta munnen efter matsäcken, att inte leva över sina tillgångar. Miljön -- och freden -- kommer före allt, annars saknar alla andra frågor betydelse. Väljarnas besked i valet 1988 gav hopp. Men förhoppningarna kom på skam. Än en gång har miljöfrågorna satts på undantag av regering och av riksdagsmajoritet. Socialdemokratins stolta programförklaring att bli ett miljöparti i ordets bästa bemärkelse fick ringa genomslag i verkligheten. De segrar som miljön, trots allt, har vunnit under valperioden har uppnåtts i dialog mellan riksdagens partier. I riksdagsöverenskommelsen om den ekonomiska politiken våren 1989 fick vi i centern framgång för vårt krav att god miljö skall vara ett mål också för den ekonomiska politiken. Först i vår presenterade regeringen sin miljöproposition -- en myckenhet av deltaljåtgärder, men ingen helhetssyn. Inga miljöavgifter på det naturvidriga kloret, inte heller på elproduktionens koldioxidutsläpp och inga ekonomiska styrmedel för att minska avfallet, öka återvinningen och skapa ren produktion. Dess värre fanns det heller ingen annan majoritet inom räckhåll i riksdagen. Miljöbeslutet i förra veckan blev därför ett ofullbordat verk. Nästan elva år efter folkomröstningen om kärnkraft kunde centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna komma överens om energipolitiken. Vi fokuserar medlen, åtgärderna, i den överenskommelsen -- sedermera i propositionen -- och det är utmärkt. Det är bara genom aktiv handling som vi kan nå målen att kärnkraften skall vara borta senast år 2010 och att användningen av olja och kol steg för steg skall minska. Nu blir det miljardsatsningar på hushållning och sparande, på effektiv energianvändning och på förnybar energi -- främst biobränslen. Resultaten bestämmer kärnkraftsavvecklingens inledning, och alla kan hjälpa till. I samma ögonblick som vi genom en politisk överenskommelse skapar stabilitet i energipolitiken, kommer attacken från samhällets nyliberaler -- energipolitiken skall avvecklas, heter det. Nu har det bekräftats; nyliberaler har inget minne. Annars skulle de ha erinrat sig den totala kollapsen för den -- bortsett från kärnkraften -- politiklösa perioden före 1975 i vårt land. Det var då vi hade 70 % oljeberoende. Det var då två oljeprischocker fick hela den svenska samhällsekonomin på knä. Tack för att ni påminde oss om den tiden! Men vi önskar verkligen inte den tillbaka. Valperioden har också inneburit början till en ny jordbrukspolitik. Fem av riksdagens sex partier samlades till ett beslut, som skulle ge jordbruket tid för omställning i ordnade former. I stället för prispress och överskottsproduktion, nedläggning och granskog, blir det ny produktion för nya marknader. Åkerjorden skall tas till vara -- bl.a. för odling av energi och industriråvaror. Men på en punkt har beslutet om jordbrukets omställning kommit på skam. Inga ensidiga svenska sänkningar eller förändringar av gränsskyddet skulle ske -- det var riksdagen enig om för ett år sedan. Men mitt i en av de svåraste omställningar som jordbruksnäringen någonsin varit med om svek socialdemokrater, vänsterpartister och folkpartister. De sänkte gränsskyddet och äventyrar därmed en omställning i ordnade former. Det här sveket är ett spel med miljö och öppna landskap som insats. Det skapar betydande oro i jordbrukarleden. Därför måste jordbruksbeslutet från 1990 återupprättas. Miljömålet, energipolitiken och värnet av åkerjorden som natur och råvaruresurs är tre viktiga miljöframgångar under valperioden, med det undantag jag redovisat beträffande det jordbrukspolitiska beslutet. En rad andra beslut gör att Sveriges alla miljöengagerade människor måste konstatera att väljarnas förväntningar inte på allvar kunde luckra upp riksdagsmajoritetens fäste i betongen. Majoriteten har tagit del, men inte förstått. På annat vis kan inte de konkreta besluten tolkas, t.ex. om Öresundsbron. Men än är den inte byggd. Nu lägger centern fram förslag i Nordiska rådet om skärpning av den nordiska miljökonventionen. Det är uppenbart att den inte ger vare sig naturen eller grannfolken fullgott skydd. Nya motorvägar planeras och därmed mer biltrafik i storstäderna, medan upprustning av kollektivtrafik, järnvägar och grusvägar i olika delar av landet hålls tillbaka. Vi föreslår ett tiomiljardersprogram för infrastruktur och modernisering av hela Sverige. Hade inte centern tagit utskottsinitiativ till riksdagen, hade väl inlandsbanan redan varit nedlagd vid det här laget. Förändringarna i vår världsdel sedan 1988 har varit större än vi någonsin vågade drömma om. En rad av våra grannfolk i Öst och Centraleuropa har tagit de avgörande stegen till frihet och demokrati. Vi ger vårt stöd till de central och östeuropeiska folkens kamp för frigörelse och utveckling. Vi ger vårt stöd till de baltiska folkens kamp för suveränitet. Även Västeuropa har förändrats. Europeiska Gemenskapen har lagt fast kursen för fördjupat samarbete. Samtidigt markerar miljöhoten behovet av gränslöst samarbete. Ett historiskt avtal om säkerhet i Europa har undertecknats. I detta nya Europa, med nya möjligheter, har vi i Sverige anledning att pröva frågan om svenskt medlemskap i EG. Från centerns sida slår vi vakt om det riksdagsbeslut som fattades den 12 ''eftersträva medlemskap i EG med bibehållen neutralitetspolitik''. Vi är t.o.m. beredda att överse med det sätt på vilket frågan initierades -- som en fotnot i ett ekonomiskt krispaket. Men låt mig inför morgondagens säkerhetspolitiska deklaration understryka med betydande eftertryck, att Sveriges samarbete med EG är en i djupaste mening demokratisk fråga. Ställningstagandena till såväl ett EES-avtal som ansökan om medlemskap förutsätter att svenska folket är med. Därför kräver vi folkomröstning, när ett avtal om medlemskap föreligger. Detta ställningstagande kan aldrig degraderas till en angelägenhet enbart för politker och näringsliv. Med fler partier i riksdagen och ännu en socialdemokratisk minoritetsregering blev valet 1988 också en markering av riksdagens betydelse. Väljarna lade helt enkelt mer makt i riksdagens händer -- fler frågor skulle bestämmas genom dialog och diskussion i riksdagens utskott. En minoritetsregering kan aldrig diktera beslut. Det har den socialdemokratiska regeringen fått känna av -- inte minst under en valperiod då stödet i riksdagens socialistiska majoritet vilat på ett vänsterparti som söker sin roll. Många förslag har dramatiskt förändrats på vägen från regeringsproposition till riksdagsbeslut. Ett av de mycket viktiga under senare delen av riksmötet var naturligtvis vår ambitionshöjning när det gäller att förlänga yrkesutbildningen i gymnasieskolan utan att urholka kvaliteten i de övriga gymnasielinjerna. Det ser vi som en mycket viktig framgång för ett tioårigt krav från centerns sida -- att vi skall få mer kvalitet också i yrkesutbildningen. Under den här perioden har vi t.o.m. fått erfara en regerings avgång -- och därefter en ny regering, näst intill likadan, framsläppt av den förstas banemän. Inför en ny valperiod har väljarna rätt att få besked om partiernas program i sakfrågorna. Centern kommer att presentera sin politik för rättvis fördelning, ekonomisk balans och full sysselsättning, för ekologisk balans, dvs. god miljö, och en politik för att modernisera Sverige och för att hela Sverige skall leva. Dessutom anser vi att väljarna kan kräva att man anger sin målsättning i regeringsfrågan. Centern eftersträvar en icke-socialistisk majoritet och en regering baserad på denna majoritet, i första hand en majoritetsregering. Till sist avgör väljarna. Med denna grund möter vi den kommande valperioden med tillförsikt. Vi vet att väljarna kommer att ge centern och det politiska mittfältet en betydande roll i en kommande valperiod. Så har det varit under den gångna valperioden. Och det här landet är tillräckligt demokratiskt moget för att inte tro på ytterlighetspolitik.